Herr talman! Jag har aldrig påstått att ni i Ny Demokrati är rasister, men ni har av okunskap fiskat i grumligt vatten. Det är uppenbart för alla som studerat ert budskap i valrörelsen. Jag tycker på något sätt att Harriet Colliander fortfarande gör det när hon säger att människor inte kan förstå varför det finns mängder av bidrag. Det är just denna kunskap det handlar om: det finns inga bidrag med guldkant för invandrare och flyktingar i Sverige i dag. Vi måste hjälpas åt och gå ut och tala om det i stället för att stå t.o.m. i denna talarstol och säga sådana saker. Vi måste tala om hur det förhåller sig, varför man kommer och på vilka villkor man lever här. Birgit Friggebo säger att hon inte tror att det var Maj-Lis Lööws avsikt med decemberbeslutet att utlösa en främlingsfientlighet. Jag är tacksam för att hon inte tror det om mig. Men jag frågar mig: Vad tänkte riksdagen på den dag man stiftade lagen? Det skrevs in en lagparagraf där det sades att om flyktingmottagandet utsätts för så stora påfrestningar att man inte klarar mottagandet på ett värdigt sätt, skall konventionsflyktingar komma i första hand. Lagparagrafen byggde på den principen, men vi utvidgade det till att omfatta dem som i övrigt har starka skyddsbehov. Stiftade riksdagen en lag med den innebörden att främlingsfientligheten skulle utlösas den dag regeringen använde sig av paragrafen? Det är väl ändå inte rimligt att riksdagen kan ha tänkt sig något sådant. Flyktingmottagandet var inne i ett skede där det krävdes att någonting gjordes. Ingen av alla dem som har kritiserat decemberbeslutet har talat om vad regeringen skulle ha gjort i stället. Inte någon flykting hade varit betjänt av att flyktingmottagandet i Sverige hade ramlat ihop. Jag menar, vilket jag också sade tidigare i somras, att vi nu stadigt går mot en situation, om ingenting särskilt händer, där det blir möjligt att upphäva decemberbeslutet. Men det gläder mig att även Birgit Friggebo nu har insett att det krävs en viss tid av förberedelser innan detta kan ske. Jag vill till sist säga att det är utomordentligt viktigt att vi visar att våldshandlingar mot flyktingar beivras. Jag tror att det är fler som blivit föremål för det rättsskipande systemet och ställts inför rätta för det de har gjort än vad som framgått av tidningarna. Det vore kanske bra om regeringen tog initativ till en redovisning så att de som eventuellt funderar på att begå våldshandlingar mot utlänningar ser att man i de allra flesta fall får ta konsekvenserna av sitt handlande. Det vore värdefullt om t.ex. rikspolisstyrelsen gjorde en sådan sammanställning.

Herr talman! Jag vill först vända mig till Kjell Eldensjö. När jag talade om 13 december-beslutet refererade jag till de partier som då satt i riksdagen. Vi har hundra partier utanför riksdagen, och jag kan inte veta vad de tycker i varje speciell fråga. Harriet Colliander står här i talarstolen och säger: Vi är verklighetens folk, och vi har örat mot marken.

Om det är ett förslag hoppas jag att det aldrig blir genomfört. Herr talman! Det har här talats mycket om vad man skall göra. En del är säkert bra, och en del är mindre bra. Jag håller med dem, bl.a. Gullan Lindblad, som sagt att vi måste ha en enhetlig lagstiftning i Sverige. Man kan inte döma på olika sätt beroende på varifrån personen kommer. Är man i Sverige gäller svensk lag oavsett var man kommer ifrån. En annan sak bland många andra saker som säkert har bidragit till dagens situation är det faktum att människor har kommit hit och sökt asyl och fristad i vårt land och i en del fall ägnat sig åt en mycket grov kriminell verksamhet. Man har kunnat åka tillbaka till det land varifrån man flytt, hämta narkotika, komma tillbaka till Sverige och bli tagen av polisen, och ändå inte inte bli utvisad. Att sådant skapar misstro mot asylpolitiken hoppas jag alla förstår. Det finns en annan liten fråga som är aktuell speciellt för Skåne. Låt oss kalla det polackproblemet. Hundratals polacker kommer till Malmö varje dag och säljer varor. Korven, köttet och osten kryper själv på marken, medan varje egenföretagare som har butik skall uppfylla alla krav. Detta får lov att passera. Det är många sådana små saker som sammantaget skapar den situation som vi ibland tyvärr upplever i dag.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag hade hoppats på ett mer positivt svar. Jag tycker att svaret andas passivitet. Detta är ju ingen ny fråga. I flera år har väckts motioner i riksdagen, bl.a. av mig, med begäran om ett riksdagsutlåtande om legitimation av naprapater. Senast frågan om legitimation av naprapater var uppe till behandling här i riksdagen var under våren 1990. Då avstyrkte utskottets majoritet, bestående av socialdemokrater och vänsterpartister, motionerna med motivering att remissbehandling och beredning av förslaget i regeringskansliet borde avvaktas. I socialutskottets betänkande 1989/90:SoU24 fanns en reservation från centern, moderaterna, folkpartiet liberalerna och miljöpartiet. I reservationen framhölls att det bedrivs ett seriöst arbete inom naprapatin, att naprapaterna bör få legitimation för yrket och att regeringen snarast borde återkomma till riksdagen med ett förslag om detta. Just nu förbereds ett nytt betänkande i socialutskottet som behandlar bl.a. motioner från allmänna motionstiden i januari 1991. För ett år sedan, i oktober 1990, ställde min medmotionär Martin Olsson -- han är också centerpartist -- en interpellation till dåvarande socialministern Ingela Jag har nu jämfört dagens interpellationssvar med interpellationssvaret för ett år sedan. Jag måste tyvärr konstatera att frågan inte har förts framåt. Det skall jag givetvis inte belasta statsrådet Bo Könberg, utan det ansvaret får den tidigare regeringen ta på sig. I sitt interpellationssvar säger dåvarande socialministern Ingela Thalén: ''Jag är beredd att ta upp frågan om en eventuell legitimation för gruppen Doctors of Naprapathy om ett tillräckligt underlag presenteras av socialstyrelsen, vilket visar att det finns skäl att föreslå en sådan legitimation.'' I statsrådet Bo Könbergs svar står: ''En legitimation för gruppen Doctors of Naprapathy blir enligt min mening aktuell när socialstyrelsen presenterar ett underlag som visar att det finns vetenskapliga belägg för att en effekt av naprapatbehandling föreligger.'' Vad jag kan förstå är svaren i stort sett lika, även om det är ett år emellan dem. Har socialstyrelsen lämnat någon redovisning till socialdepartementet? Om socialstyrelsen inte har lämnat någon redovisning, kommer statsrådet att med kraft arbeta för att socialstyrelsen snabbt redovisar för departementet?

Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på inläggen i denna diskussion, och jag är ledsen om det uppfattas som att jag har varit mycket restriktiv i mitt svar. Jag har bara velat lyfta fram det som varit grunderna för de tidigare ställningstagandena, framför allt inom alternativmedicinkommittén, nämligen att man som huvudargument i samband med förslaget om legitimation av kiropraktorer tog upp frågan att det behövdes någon varudeklaration inom den gruppen, eftersom utbildningen var så spridd. Det var ganska få av dem som använde sig av titeln som hade denna längre utbildning, och det fanns en flora av olika utbildningar. Detta har jag lyft fram, eftersom detta också enligt alternativmedicinkommitténs bedömningar skilde situationen från den som gällde naprapaterna. Detta för mig över till de argument för legitimation som Per Stenmarck tog upp, nämligen legitimation som något slags garanti och information till patienterna. Jag har tydligen vidrört den frågan i mitt interpellationssvar på ett oklart sätt, eftersom Per Stenmarck frågade vad jag menade på den punkten. Jag har bara velat peka på att såvitt vi kände till och såvitt alternativmedicinkommittén kände till hade i praktiken samtliga som bedrev naprapatverksamhet just denna utbildning. Och med detta vill jag stryka under att en legitimation ovanpå detta inte skulle ge någon ytterligare information till patienterna, till skillnad från när det gäller resonemangen om kiropraktorerna. Jag kan också peka på att Svenska naprapatförbundet självt, innan man kom fram till legitimation av kiropraktorerna, inte hade något önskemål om en sådan legitimation för naprapaterna. Och såvitt jag har förstått är det som har fått dem att ändra uppfattning på den punkten just att man valde denna väg med legitimation av kiropraktorer. I bakgrunden ligger också att själva behörighetslagstiftningens kriterier för legitimation generellt i vårt land har varit uttalat restriktiva genom åren. Beträffande frågan om det arbete som socialstyrelsen bedriver i fråga om detta och som Birger Andersson och några andra har ställt direkta frågor till mig om, är det mitt intryck att man inte just nu bedriver något aktivt arbete. Snarare handlar det om att man från socialstyrelsens sida skulle behöva kräva in underlag på den här punkten, framför allt för dem som förfäktar den åsikten att det finns klara vetenskapliga belägg för effekterna. Jag skall emellertid för egen del ta upp frågan med socialstyrelsen helt i enlighet med vad flera talare har efterlyst, så kan vi kanske nästa gång föra denna debatt på en mer fast grund än i dag.

Fru talman! Anledningen till min fråga till statsrådet är att man i svaret faktiskt kan tolka in att naprapater inte heller i framtiden skall behöva någon legitimation. Statsrådets kompletterande svar här tycker jag därför är utomordentligt positivt. Vidare är jag tacksam för att frågan nu skall lyftas upp till socialstyrelsen och för att statsrådet skall se till att så blir fallet. Jag har den allra största förståelse för att statsrådet ännu inte har hunnit sätta sig in i alla frågor inom det egna ansvarsområdet. Således kan vi i denna fråga hysa hopp om att vi så småningom kan återkomma till dessa saker på ett positivt sätt. För att återkomma till det svar som har getts här i dag vill jag säga att det finns anledning att kommentera ett par meningar i detsamma. Det gäller den åtskillnad som görs både i alternativmedicinkommitténs förslag och så småningom i riksdagens ställningstagande mellan å ena sidan det som kom att kallas för vissa kiropraktorer -- dvs. de inom denna yrkesgrupp som har en lång gedigen utbildning -- och å andra sidan naprapater, som faktiskt alltid har en lång och gedigen utbildning. Statsrådet talar om att det därmed fanns behov av en varudeklaration för dessa kiropraktorer, för att skilja ut dem från den grupp som saknar formell utbildning. Jag förstår de bevekelsegrunder som Bo Könberg tar upp. Men konsekvensen av att på det viset ge legitimation enbart åt kiropraktorer -- alltså inte åt naprapater -- är faktiskt att detta tolkas som ett samhälleligt erkännande av bara den ena gruppen. Det är olyckligt att detta beslut fattades. Det finns således anledning att ändra det fattade beslutet. Det här har också fått den ekonomiskt betydelsefulla konsekvens som Birger Andersson pekar på i sin ursprungliga text. Jag tänker då på riksdagens därpå följande beslut om momsbreddningen. Således momsbelades sjukvård som ges av utövare som saknar legitimation. Naprapaternas patienter drabbades därmed av en 25-procentig moms. Detta är olyckligt. Det finns anledning att genom den typ av legitimation som vi här har talat om också undanta den nackdel som detta har inneburit.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat socialministern när villkoren för småföretagarnas försäkring mot höga sjuklönekostnader kan väntas föreligga samt, i anslutning till detta, om kostnadsneutraliteten kan kvarstå även för småföretagare i förhållande till nuvarande försäkringssystem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. lagen om sjuklön. Innehållet i försäkringen är således numera känt. Vad gäller Karin Israelssons andra fråga om kostnadsneutraliteten vill jag betona att avsikten hela tiden varit att arbetsgivare med en genomsnittlig sjukfrånvaro skall kompenseras för de ökade kostnader som sjuklönesystemet medför. Detta gäller även fortsättningsvis och naturligtvis också för småföretagarna. Företag med en lönesumma som inte överstiger 60 basbelopp under ett kalenderår har nu dessutom möjlighet att teckna denna försäkring för sjuklönekostnader. Försäkringen ersätter företagets samtliga sjuklönekostnader fr.o.m. den tredje ersättningsdagen i resp. sjuklöneperiod. Premien för den försäkringen är satt med hänsyn till att småföretagen har en något lägre sjukfrånvaro än genomsnittet.

Fru talman! I ett annat interpellationssvar som jag väl får avge om några minuter här i kammaren vidrör jag frågan om gränsen för vilka småföretagare som skall ha möjlighet att teckna den här frivilliga försäkringen. Jag noterar, och det framgår av det svaret, att det förstås är en skönsmässig avvägning var den gränsen dras. Jag har full förståelse för att andra gör en annan avvägning än den som den dåvarande riksdagsmajoriteten gjorde i våras. Vi i den nuvarande regeringen har inte vänt oss till riksdagen i någon annan fråga rörande det här paketet. Vi har bara konstaterat att sänkningen av arbetsgivaravgiften blev för liten när det gäller det gamla beslutet. Jag skulle vilja säga att vi har behandlat frågan med en betydande hastighet för att få en ändring till stånd inför årsskiftet. Om riksdagens majoritet finner att den bedömning som gjordes av flera den nuvarande regeringen närstående partier i våras bör göras, kan den bedömningen vara lika god som den andra bedömningen. Förhoppningsvis får det här avsedd effekt. Sedan vill jag understryka vad som redan har sagts, nämligen för det första att den här försäkringen är frivillig för det enskilda företaget och för det andra att det inte finns något som hindrar att andra erbjuder försäkringar både för den här gruppen företagare med vilka avgränsningar man nu vill ha eller, förstås, för hela arbetsmarknaden. Jag har också inhämtat uppgifter liknande de som Karin Israelsson här har lämnat om att det kommer att finnas minst ett par tre alternativ på marknaden som kan konkurrera med den försäkring som riksförsäkringsverket kommer att ansvara för. Det skall bli intressant att se t.ex. utformningen av försäkringsvillkoren. I det sammanhanget kan jag nämna att vi, när vi fastställde premien -- vilket regeringen har gjort i en första omgång, men i framtiden får riksförsäkringsverket göra det -- inte har tagit hänsyn till att det naturligtvis kan bli så, att det är de småföretag som har hög frånvaro som tecknar försäkring. Småföretag som har låg frånvaro tecknar däremot inte någon försäkring. I försäkringslitteraturen brukar det kallas för negativ selektion. Detta kan innebära problem för en icke obligatorisk försäkring. Just av hänsyn till småföretagen har vi valt att försöka lägga premien på en sådan nivå att de företag som ansluter sig till försäkringen inte nämnvärt skiljer sig från varandra vad gäller själva sjukskrivningen. Till sist: Karin Israelsson hade en fråga om avgifter inom sjukvården. Om jag har uppfattat frågan rätt kan jag säga att det beslut som riksdagen har fattat inte innebär någon förändring på den punkten i jämförelse med nuvarande ordning. I förekommande fall är det således den enskilde som betalar sina avgifter för sjukvård. Jag är dock inte säker på att jag uppfattade frågan rätt.
Fru talman! När det gäller premien vill jag säga att det är bra med de justeringar som riksdagen skall besluta rörande en sänkning av arbetsgivaravgiften. Detta beslut skall hela tiden följas, och naturligtvis kommer det att följas av dem som i det här fallet berörs av en arbetsgivaravgift. Systemet med negativ selektion är ett bra valt system som också ger en viss solidaritet i ett sådant här nytt system. Småföretagarna är väldigt oroade. Det är naturligtvis inte bara detta med sjuklönen som är en nyhet för dem. Hela rehabiliteringsbiten, med rehabiliteringspeng och ansvaret för rehabiliteringsplaner, kommer att gälla fr.o.m. den 1 januari 1992 med de särskilda krav som därmed ställs. Jag kan alltså förstå att det är många saker som just nu är på gång och att man har väldigt kort tid på sig för att klara allt. Sedan tror jag att det på något sätt går att lösa frågan om sjukvårdsavgiften. I dag drar man från den ersättning som utgår från försäkringskassan när en person vårdas på sjukhus. Som enskild upplever man inte att man betalar. Men naturligtvis betalar man av de pengar som man skall få. Nu får man i stället sjuklön. På något vis måste detta praktiskt kunna hanteras. Det gäller ju att avgiften kommer sjukhuset till godo. Jag tror nog att vi kan lösa dessa frågor på något sätt. I varje fall får detta inte medföra en mängd problem i inledningsskedet. Vi måste därför ha en beredskap för att kunna klara den här problematiken också. Säkert stöter man också på andra saker i inledningsskedet. Då måste man vara beredd på att kunna lösa dessa nya frågor på bästa sätt.

Fru talman! Stig Rindborg har ställt ett antal frågor till mig angående sjuklönereformen. För det första har han frågat om jag är beredd att arbeta för att redan till årsskiftet höja ersättningen till arbetsgivarna, så att ersättningen täcker den genomsnittliga sjuklönekostnaden och arbetsgivarnas administrationskostnader. För det andra har han frågat om jag är beredd att tidigarelägga införandet av två karensdagar till början av år 1992. För det tredje har han frågat om jag är beredd att höja gränsen för den särskilda småföretagarförsäkringen, så att den omfattar företag med en lönekostnad upp till 90 basbelopp. För det fjärde har han frågat om jag är beredd att slopa företagens uppgiftsskyldighet till försäkringskassan och därmed minska byråkratin. Slutligen har han frågat om jag är beredd att underlätta rehabiliteringen genom att ge företagen rätt att få del av sjukdomsorsaken. Som numera är känt, och redan har kommenterats i dag i en tidigare interpellationsdebatt, har regeringen nyligen lagt ett förslag om en ytterligare sänkning av socialavgiften till sjukförsäkringen, från tidigare beslutade 8,2 % av avgiftsunderlaget till 7,8 % av samma underlag. Detta kan jämföras med riksdagens beslut i våras. Jag vill i det sammanhanget påpeka att de krav om kraftigt sänkt socialavgift som Företagarnas riksorganisation framfört varit helt orimliga med tanke på sjukpenningförsäkringens totala kostnader. Den del av försäkringens kostnader som överförs på arbetsgivaren utgör endast en mindre del av de totala kostnaderna. småföretagarförsäkringen är satt vid en lönekostnad om 60 basbelopp. Bakgrunden till införandet av sjuklön var dels att åstadkomma administrativa förenklingar, dels att stimulera arbetsgivarna till insatser som bl.a. förbättrar arbetsmiljön och arbetsorganisationen, vilket leder till en minskad sjukfrånvaro. Dessa motiv talar för att gränsen för vilka företag som ur den här synpunkten bör betraktas som småföretag bör sättas relativt snävt. 60 basbelopp motsvarar lönekostnaden för ca 10 anställda. Varje bedömning av var denna gräns bör sättas är naturligtvis skönsmässig, och framtiden får därför utvisa om min bedömning är riktig. Det är t.o.m., som vi nyss hörde, mycket möjligt att riksdagen fattar beslut om att något höja den gränsen, till den nivå som interpellanten, Stig Rindborg, efterlyser. Arbetsgivarna skall lämna uppgift till försäkringskassan dels om sjukfall som fortsätter efter sjuklöneperiodens slut, dels om fall som avslutats under denna period. Uppgifterna om sjukdomsfall som inte är avslutade behövs naturligtvis för att kassan skall fortsätta att betala ut sjukpenning till den anställde. Vad gäller uppgifter om sjukfall som avslutas under sjuklöneperioden behövs dessa uppgifter både från statistiksynpunkt och från rehabiliteringssynpunkt. Detta senare är mycket viktigt också när det gäller de korta sjukfallen. Det är dessutom nödvändigt att ha uppgifter om de korta sjukfallen när man skall bestämma hur stor socialavgiften till sjukförsäkringen skall vara ett visst år i framtiden. Vidare kan man med hjälp av rapporteringen kontrollera att ingen tar ut föräldrapenning för tid då han eller hon har uppburit sjuklön. Jag är därför inte beredd att föreslå några förändringar i det här avseendet. När det så gäller rätten för arbetsgivare att ta del av uppgifter i läkarintyg är huvudregeln att sådana intyg inte skall innehålla diagnos. Det är dock möjligt för parterna att i kollektivavtal reglera den här frågan. Eftersom det i en del fall kan handla om mycket känsliga uppgifter, bör dessa principer enligt min mening gälla även fortsättningsvis. Normalt sett lär detta inte innebära några problem i rehabiliteringsarbetet, eftersom en lyckosam rehabilitering bygger på ett förtroendefullt förhållande mellan arbetsgivaren och den anställde. Jag avser därför inte att föreslå någon ändring på den här punkten. Vad slutligen beträffar Stig Rindborgs fråga om karensdagar vill jag anföra följande: Regeringen har i den ekonomisk-politiska propositionen angivit, att besparingar i storleksordningen 5 miljarder kronor skall genomföras i sjukförsäkringen genom införande av karensdagar eller genom att andra åtgärder vidtas. Karensdagsfrågan är komplicerad, inte minst med hänsyn till vissa internationella överenskommelser. Frågan måste därför utredas i särskild ordning. Det är därför inte möjligt att införa karensdagar redan från årsskiftet.

Fru talman! Stig Rindborg inledde sitt anförande med att nämna att han och jag haft förmånen både att diskutera och att samarbeta en hel del i vår tidigare tillvaro, nämligen i Stockholms läns landsting. Det är skojigt att få träffas igen på det sätt som vi nu gör. Jag tar med mig de hälsningar som jag fick om användbarheten av mina tidigare erfarenheter. Stig Rindborg är inte riktigt nöjd med mitt svar. Han tycker att den nuvarande regeringen på den här punkten höjer skatten för företagarna. Det skulle ha varit en litet märklig åtgärd med tanke på inriktningen av hela regeringens politik, vilken Stig Rindborg också konstaterade är att förbättra villkoren för företagarna i vårt land på det att välståndet och välfärden må öka. Det som skiljer oss åt gäller i första hand bedömningen av hur mycket arbetsgivaravgiften skall sänkas nästa år med anledning av sjuklöneperiodens införande. Den bedömning som gjordes i våras var att den skulle behöva sänkas med 1,9 procentenheter. De kontrollräkningar som vi nu har gjort har fått regeringen att i stället föreslå riksdagen en sänkning på 2,3 procentenheter. Den organisation som Stig Rindborg är verksam i, och som jag namngav i mitt interpellationssvar, har uttryckt önskemål om att få denna avgift sänkt inte med 2,3 utan med någonstans mellan 5 och 6 procentenheter. Jag vill peka på att Svenska arbetsgivareföreningen, som samlar in en hel del statistikmaterial, har kommit fram till, vilket interpellanten också nämnde, att om man utgår från 1990 års siffror skulle procentsatsen vara 3,4 i stället för 2,3. Men utgår man från 1991 års hittills kända siffror, enligt SAFs egen bedömning i en skrivelse till mig, skulle man få siffran 2,8. Tittar man på landstingen i Sverige, vilka Stig Rindborg pekade på har en mycket stor sjukfrånvaro, är det Landstingsförbundets bedömning att siffran skall vara 2,7. Skulle man välja det tal på 5--6 procentenheter som har varit uppe i debatten, och som Stig Rindborg antydde i sitt inlägg, skulle egentligen samhällets hela kostnad för sjukpengen föras över från det allmänna till företagarna, för att de skall ta hand om en mindre del av kostnaderna för detta. Det är väl skälet till att ingen annan organisation än den nu nämnda har velat lägga fram ett sådant förslag. Vi har för 1992, eftersom avgiften gäller för 1992, gjort bedömningen att det s.k. ohälsotalet skall fortsätta att sjunka. En av de absolut viktigtigaste åtgärder som vi kan vidta för att få en förbättring i svenskt samhällsliv och svensk samhällsekonomi är att sänka ohälsotalet. På den punkten är jag helt övertygad om att Stig Rindborg och jag är överens. Vi har alltså gjort en relativt försiktig bedömning av att det skall fortsätta att sjunka under 1992, liksom det har sjunkit kraftigt under 1991. Det senare är också ett argument mot att använda 1990 som underlag för en bedömning avseende nästa år. Till sist, fru talman, skulle jag för min del inte ha haft någonting emot att lägga fram ett förslag om karensdagar som kunde ha genomförts fr.o.m. nästa år. De två partier som Stig Rindborg och jag representerar pläderade i våras i programmet Ny start för Sverge för två karensdagar. Det vi har kommit överens om mellan de fyra partier som nu har bildat regering är att vi skall utreda frågan. Det innebär att vi får hålla på en bit in på det nya året. Jag har inget som helst emot att Stig Rindborg med jämna mellanrum förhör sig om hur det går. Mina intentioner är att den utredningen skall bli relativt snabb.

Fru talman! Jag tackar för svaret och för den utsikt vi har att ganska snart få ett beslut om inte minst karensdagarna. Samtidigt vill jag säga att varje förändring av procentenheten hjälper till att få ny fart på Sverige. Det är mycket hårt för småföretagarna i den här skarven. Vi upplever att det blir dubbla avgifter. Det är detta jag har uttryckt i mitt tal om en skattehöjning.

Fru talman! Demokratin är en öm planta. Man måste se till att värna den. Det åligger oss allihopa som medborgare i ett land och som politiker. Demokratins starkaste sida är öppenheten och toleransen, som också kan vara dess svagaste sida, i fall man inte är beredd att noga vakta demokratins gränser. När jag hörde och läste justitieministerns svar är det mycket som jag kan hålla med om. Men jag skulle vilja ha en specificering av justitieministern på några punkter. Jag har också ett ganska hyfsat förslag att komma med när det gäller hur man bör använda insatserna. Till att börja med när det gäller den diskussion som statsrådet för i sitt svar om att polisen måste göra prioriteringar, tror jag att man borde överväga att slopa en del byråkrati kring många folkrörelsers, föreningars och organisationers arrangemang såsom smärre lotteritillstånd och smärre mötestillstånd. Det finns en hel del onödig, tidskrävande och säkert dyrbar byråkrati som man kunde avskaffa. Det skulle upplevas som väldigt positivt av folkrörelserna och av organisationerna. Statsrådet för i sitt svar en diskussion om det riktade polisarbetet, som jag har uppmärksammat i min fråga. Jag menar att aktionerna mot våldet, framför allt runt omkring idrotten, bör riktas in mer speciellt på de uppviglare som oftast är yrkeskriminella och som befinner sig långt ute på den extrema högerkanten. För hela Sveriges del handlar det kanske om 200--300 personer. Man skall inte betrakta det våld och de oroligheter som uppkommer vid en fotbollsmatch eller en ishockeymatch som ett massproblem. De allra flesta människor som går på fotboll och ishockey är vanliga, hyggliga och hederliga människor som inte alls är intresserade av våld eller uppror. Men det finns ett litet antal som söker sig dit där människor samlas. Om polisen skall uppleva det som meningsfullt att sätta in sitt spaningsarbete mot dessa människor, måste det kanske till justeringar i straffsatserna. Man borde se över vilka straff som är lämpliga att utdöma för dessa personer, så att inte polisen spanar och åklagaren anhåller utan att det blir så mycket mer. Om ingreppen skall vara verkningsfulla, måste det också finnas adekvata straffsatser. Jag har alltså två förslag. Det första förslaget är att man skall överväga att slopa byråkratin kring tillståndsgivning och sådant -- smärre lotterier, möten och arrangemang när det gäller folkrörelser och föreningar. Det andra förslaget innebär att man skall se över straffsatserna beträffande dem som uppenbart uppviglar och ställer till våld och bråk inom idrotten.

Fru talman! Statsrådet! Ny Demokrati ser av många skäl med gillande på att man i fortsättningen överväger att ta betalt för rent kommersiella offentliga tillställningar. Till skillnad från Widar Andersson förstår vi att tillståndsbyråkratin behövs, inte minst för att ge ordningspolisen den information som behövs för ordningspolisens planering och övervakning i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Till slut vill jag understryka att vi i Ny Demokrati utgår från att det är självklart för statsrådet att inte ens överväga att ta betalt för grundlagsskyddade rättigheter i samband med demonstrationer. Det sista behövde jag väl egentligen inte nämna, men jag vill ta upp även den saken, eftersom det råder oklarheter.

Fru talman! Jag tycker att det är bra och positivt och förtydligande att statsrådet här så klart talar om att ett eventuellt kommande förslag inte kommer att innebära någon som helst ändring vad gäller friheten att demonstrera och friheten att hålla t.ex. Jag frågade: Vem bestämmer vad? Statsrådet har inte sagt här klart och tydligt att idrottsföreningarna framöver skall betala för den polisbevakning som anses nödvändig, men precis motsatsen gjorde faktiskt den s.k. idrottsministern i går, enligt ett TT-meddelande. Det här kan skapa oklarheter hos idrottsföreningar runt om i landet. Men att vi är överens om den fria demonstrationsrätten är jag glad och tacksam över. Låt mig, fru talman, bara något kommentera vad som sagts av ett par av deltagarna i debatten. Widar Andersson säger att det inte behövs någon byråkratisk process för att tillåta smärre möten. Det låter bra, men var någonstans skall man dra gränsen? Är det vid 10, 15, 20, 30, 40 eller 50 deltagare? Skall det vara om det gäller en organisation som har gjort sig känd för att ibland skapa bråk? Det är en mycket mycket svår gränsdragning. Sedan skulle jag vilja ta död på talet om högerextremister och extrema högerkrafter. De som genom åren har skapat de största problemen för polisen här i landet har varit extrema grupper på vänsterkanten. Lars Stjernkvist tog upp någonting som faktiskt prövats i andra länder, nämligen att söka minimera antalet åskådare. Jag tycker att det är att gå ett steg tillbaka. Om människor vill gå på fotboll eller ishockey och det finns en arenakapacitet för detta, skall de inte få lov att hindras, därför att en minoritet av ligister och huliganer bär sig illa åt. Dem måste samhället kunna ta hand om på ett annat sätt.

Fru talman! Stoppa våldet är målet, säger justitieministern, och det är vi naturligtvis överens om. Vi deltar i den här debatten därför att vi är upprörda och bedrövade över det våld som finns. Jag misstänker att den punkt där vi i första hand skiljer oss åt handlar om det som Widar Andersson tog upp i sitt första inlägg, nämligen: Vad är det som orsakar våldet och vilka är det som orsakar det? Jag delar Widar Anderssons slutsats att det -- dess bättre, säger jag, för det vore förskräckligt om motsatsen vore sann -- handlar om en liten klick som fungerar som uppviglare och som utnyttjar de här arrangemangen för att skapa oro och orsaka våld. Det finns många tecken på att det faktiskt är så. Det är bl.a. dokumenterat i Sportnytt för ett par söndagar sedan, där man på ett bra sätt speglade stämningen på en ståplatsläktare här i landet. Också många av dem som själva ingår i hejaklackarna har vittnat om detta. Det förvånar mig, och det gör mig också litet upprörd, att polisen trots det inte har tagit den omständigheten på tillräckligt stort allvar. För polisens del vore det ju en tröst, och det skulle onekligen underlätta arbetet, om problemet kunde avgränsas till att handla om en mindre grupp. Jag tror inte att lösningen är fler och bättre utrustade poliser. Jag tycker inte heller att vi kan acceptera priset, som tydligen justitieministern ändå var inne på, nämligen att fotbollsvåldet gör att vi måste begränsa friheten för andra arrangörer av offentliga arrangemang. Jag anser att det priset är oacceptabelt. Grundprincipen måste vara att vi ställer samma krav på alla. Det är inte minst viktigt när det gäller ungdomar att oavsett om de är fotbollsälskare eller musikälskare skall de mötas av samma besked. Då finns det från polisens sida medel att tillgripa. Man kan ställa krav på arrangörerna, och som yttersta ''vapen'' kan man naturligtvis i nödfall säga att det beviljas inget tillstånd. I Unga örnars fall, som jag berättade om i mitt första inlägg, handlade det om att det behövdes en polisman för ordningshållningen. Det kunde inte polisen avsätta. Vid fotbollsmatchen mellan IFK Norrköping och AIK behövdes 300 poliser för att hålla ordning. Man klarade ändå inte ordningshållningen. Det är klart att den typen av mycket svåra avgöranden från polisens sida skapar osäkerhet. Människor undrar om principen om lika behandling faktiskt gäller.

Fru talman! Statsrådet säger att hon har diskuterat interpellationssvaret, innan det blev definitivt, med skatteminister Bo Lundgren. Det har jag ingen anledning att det minsta ifrågasätta. Men idrotten är faktiskt en företeelse som berör hela svenska folket. Alla -- om man nu skall använda termen ''hög som låg'' -- är intresserade av någon form av idrott, och många engagerar sig i frågan om våldet i anslutning till idrottsevenemang. Man kan säga att jag inte skall visa brist på partilojalitet genom att fortsätta bråka om kostnadsansvaret för polisbevakning, men jag kallar det för missriktad partilojalitet, om jag skulle avstå från att begära klart besked. har sagt att arrangörerna inte skall behöva betala för polisinsatser i samband med idrottstävlingar. Det har via TT gått ut i många medier. Jag hoppas att justitieministern förstår att motstridiga budskap skapar oklarhet i djupa led inom idrottsrörelsen. Widar Andersson vidhåller fortfarande att byråkratin skall minska i omfattning. Jag tycker om mindre byråkrati. Där är vi helt överens. Men det är fråga om vilken byråkrati som skall minska i omfattning. Jag är inte så säker på att det är bra att tillåta smärre möten. I Malmö har under de senaste månaderna ett antal demonstranter, inkl. SSU, varje måndag demonstrerat mot riksdagens beslut att bygga en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Då går ett femtontal ungdomar och sätter sig på gatan när trafiken är som mest intensiv. Polisen säger att det är tveksamt om det går att ingripa mot sådana demonstrationer. Dessa demonstrationer irriterar så klart många människor. Biltrafiken fungerar inte, och leveranser av varor kommer inte fram som de skall på grund av att vissa tar lagen i egna händer. Baserat på dagens lagstiftning kan man tydligen agera på det sättet. Det är en sådan situation som jag inte vill skall uppstå.

Fru talman! Först, Sten Andersson i Malmö, skall vi göra klart att Sveriges statsminister inte har utsett den idrottsminister som Sten Andersson talar om. Det är massmedia som har utsett en person som idrottsminister. Den som statsministern har utsett som idrottsminister är statsrådet Bo Lundgren, hos vilken jag har förankrat mitt svar. Det bör väl vara tydligt nog när det gäller vilket budskap som givits. Vi vill också släppa folkrörelserna fria, Widar Andersson. Jag tycker att det är viktigt att vi tar denna diskussion om våldet i samband med idrottsrörelsen. Problemet är inte bara ett våldsproblem, det är också ett problem för idrottsrörelserna. Idrottsrörelsen får inte någon god PR av att dessa våldshandlingar förekommer i samband med idrottsutövning. Jag är övertygad om att vi är helt överens på den punkten, dvs. att vi alla måste hjälpas åt för att komma till rätta med detta problem.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min framställda interpellation. Anledningen till min frågeställning var den ökade arbetslösheten inom byggsektorn. Tyvärr tvingas jag konstatera att situationen har förvärrats ytterligare efter det att interpellationen framställdes. Framtiden är mörk, för att inte säga förtvivlad för landets byggnadsarbetare. Det svar som arbetsmarknadsministern lämnar i dag är en upprepning av tidigare kända vidtagna åtgärder och ståndpunkter. I sak framkommer ingenting nytt under stjärnorna. Det är inte heller mycket som sägs om byggjobbarna. Varför är då läget så förtvivlat? Herr talman! Svaret är givet. Det är och förblir regeringens klumpiga handlande som till stor del har förorsakat den kaosliknande situationen på byggarbetsmarknaden. För det första finns det ingen ansvarig minister att prata med. För det andra lämnade regeringen ett besked den 5 november att nuvarande låneregler skall gälla temporärt under 1992 för att 1993 avlösas av någonting annat. När skall den dimman lätta? När skall besked ges? För det tredje skall investeringsbidraget till bostadsbyggandet minskas, i en första rond med en tredjedel, för att så småningom helt upphöra. För det fjärde skall man försämra reglerna för allmännyttan. Dessa fyra beska besked innebär att vi får en situation på byggarbetsmarknaden som är hopplös och oacceptabel för människorna. Lägg bort prestigen! Ändra på förutsättningarna för byggandet! Lägg fram förslag som berör framför allt det äldre bostadsbeståndet, typ ROT programmet. Tidigarelägg en rad offentliga, statliga byggen, som finns i en redan känd projektreserv, eller projektportfölj, som man säger. Detta är mitt råd till arbetsmarknadsministern. I varje län finns det aktuella projekt. Enligt de senaste prognoserna kan byggarbetslösheten inom vissa geografiska områden bli mycket hög. Arbetslöshetssiffror som är förödande, som inte har upplevts inom byggsvängen på länge, förväntas. De prognoser som Byggnads i dag har lyder på ca 8,8 % eller 10 655 arbetslösa. De är besvärande inför framtiden. Man tror att det kan bli värre än vad man har förväntat sig tidigare. Börje Hörnlund kunde göra ett bra jobb i regeringen, om han dessutom kunde sätta munkavle på ett och annat statsråd. Ena dagen går ett statsråd ut och säger att flyttskatten skall avskaffas. Sedan skall fastighetsskatten bort. Och så kommer ett tredje besked. Det ena beskedet efter det andra förvirrar situationen. Det finns inga beställare, inga byggare inom byggbranschen som tar allvarligt på dessa besked. De säger: Vi avvaktar närmare besked. Man måste ju ha besked. Jag förstår att Börje Hörnlund har det svårt i den regeringen. Men något måste hända. Det blir närmast kaos om detta får fortgå. Vi menar att det är oansvarigt och opsykologiskt att i en lågkonjunktur komma med en rad förändringsoch försämringsförslag, som man här har gjort. Vi är naturligtvis medvetna om att man inte kan bibehålla det höga bostadsbyggande som vi har haft under årens lopp. Men man kan inte hugga av så tvärt, som har skett här. Därför vill vi se att staten och regeringen nu tar sitt ansvar och tidigarelägger en del byggen. Risken är påtaglig att man slår ut en hel bransch, med den arbetskraft och den kunskap som har byggts upp under årens lopp. Efter kanske ett à två år, när man skall börja bygga igen, då finns inte den erfarenhet och de resurser som vi hade tidigare. Det kommer vi att få betala dyrt. Det är också viktigt att det sker en förbättring av reglerna när det gäller kompetensutveckling och vidareutbildning. Delar av tillverkningsindustrin har tidvis haft relativt förmånliga bidragsregler för att vissa tider klara lågkonjunkturer. Kommer arbetsmarknadsministern att kunna vidta åtgärder i det stycket, så att vi får bättre regler när det gäller vidareutbildning osv. Herr talman! Jag vill med det anförda säga att regeringen Bildt orsakar totalstopp. Rubriker av den innebörden har vi mött. Den rivstart som regeringen Bildt har gjort har lett till kaos inom byggsvängen. Något måste göras. Man måste föra en dialog, inte minst med byggarbetsmarknadens parter. Kan vi förvänta oss bättre bidragsregler när det gäller vidareutbildning osv.? I det här svaret framkommer inte mycket av vad regeringen egentligen har tänkt sig. De åtgärder som har vidtagits är välkomna, och det är bra att vi fick 2,5 miljarder den 5 november. Men jag nödgas konstatera, herr talman, att i Börje Hörnlunds hemlän Västerbotten, som är mitt födelselän, i Värmland och alla andra skogslän, där situationen är den allra sämsta, kan man inte acceptera de tongångar och den domedagsstämning som finns. Jag förväntar mig att Börje Hörnlund i regeringen tar krafttag och återkommer. Med stort intresse motser jag litet konkretisering av de frågor jag har ställt i den här interpellationsdebatten. Vi är långt ifrån nöjda från socialdemokratins sida, och ännu mindre från byggsvängens sida, när det gäller de åtgärder som hittills har vidtagits. De är icke tillräckliga.

Herr talman! Jag blev intresserad av att gå upp i den här debatten när jag hade läst Magnus Perssons interpellation. Både han och jag är aktiva medlemmar av Byggnadsarbetareförbundet. Jag jobbar själv någon dag i månaden på byggarbetsplatser runt om i Skåne. Men jag är, herr talman, inte helt säker på att Magnus Perssons intresse i första hand kretsar kring byggnadsarbetarna utan framför allt kring den gamla regeringen. Jag vill kort ge en bakgrund till att jag går upp i den här debatten. Under valrörelsen publicerades i olika facktidningar inom Byggnads runt om i landet en affisch, enligt vilken en eventuellt kommande regering skulle innebära död, pina och elände. Uppräkningen började 1902 och slutade 1976. Jag blev litet förvånad, för det var nu trots allt 1991. Där beskrev man allt vad moderaterna hade åstadkommit som framför allt skulle ha betydelse för byggnadsarbetarna i Sverige. Men man slutade alltså 1976. Man sade inte ett ord om löntagarfonder, inte ett ord om tvångssparande, inte ett ord om strejkförbud, inte ett ord om en synnerligen virrig kärnkraftsavveckling. Jag är inte helt säker på vad Magnus Persson egentligen vill. Vi har i dag den 14 november, och den nuvarande regeringen har suttit i högst en och en halv månad. Att ge den skulden för en hög byggarbetslöshet i november är väl i alla fall att ta i litet grand! Är det någon som bär skulden för den situation som nu råder, så är det väl Magnus Perssons kolleger i den förra regeringen.

Att reda ut allt som den gamla regeringen åstadkom -- det tar tid och det blir besvärligt. Men har han tålamodet -- jag har tålamodet -- så kommer det att på sikt bli en bättre situation, inte bara för byggnadsarbetarna utan för samtliga boende i Här finns mycket att göra. Vi talar t.ex. i dag om fri konkurrens. Men det råder faktiskt inte fri konkurrens inom byggnadssektorn. Vad ser man när man kommer till ett stort bygge? De stora företagen har gått samman -- BPA, Skanska, PEAB och allt vad de heter. Var finns konkurrensen där? De gör upp om priserna i förväg. Det har drivit upp priserna så att folk inte har råd att bo. Om Magnus Persson är villig att ändra på lagstiftningen, så att man inte skall kunna låta bli att konkurrera, så är jag mycket nöjd. Då kan vi tillsammans slåss för det. Den konkurrenslagstiftning som finns i Sverige inom byggnadsbranschen saknas i de flesta andra länder. Jag hoppas att Magnus Persson och jag kan ses på samma sida av barrikaden i den här frågan. Till sist, herr talman, vill jag säga att situationen är inte så negativ som Magnus Persson utmålar den. Av hans anförande kan man tro att alla byggnadsarbetare i Sverige i morgon eller i övermorgon är utan arbete eller permitterade kortsiktigt. Det är ju inte fallet. Jag tycker att han borde ha den goda smaken att vänta litet, att ge regeringen en chans.